Herr talman! Vi moderater har fogat sju reservationer till betänkandet. Men eftersom kammaren många gånger under riksmötet har diskuterat bostadspolitikens utformning, tänkte jag inskränka mig till att nu upprepa att vi anser att bostads och skattepolitiken skall förändras i Sverige så att väsentligt färre människor än i dag blir beroende av bostadsbidrag för att klara sina boendekostnader. Med det konstaterandet yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det betänkande vi diskuterar nu rör bostadsbidragen för 1992. Anledningen till den bakomliggande propositionen och dagens betänkande är de höjda bostadskostnaderna. Allt fler människor får svårigheter att ekonomiskt klara av sitt boende. Vi upplever under 1990 och 1991 hyreshöjningar på över 40 %. Vi upplever århundradets höjning av boendekostnaderna. Centern har en längre tid varnat för de kraftiga kostnadsökningarna inom bostadssektorn. Alla måste vi ju ha någonstans att bo. Bostaden tillhör den nödvändiga konsumtionen. Vi i centern vill slå vakt om de bostadssociala målen. Målet för bostadspolitiken måste vara att ha tillgång till en bra bostad till en rimlig kostnad i en god miljö. Den förda socialdemokratiska politiken har förstärkt koncentrationsutvecklingen i samhället. Detta har medfört för det första bostadsbrist och långa bostadsköer i överhettade regioner, för det andra en snabbt stigande pris och kostnadsutveckling i de mest expansiva områdena. Den socialdemokratiska bostadspolitiken kännetecknas ofta av ryckighet och kortsiktighet. Ständiga ändringar i förutsättningarna för byggande och boende har skapat stor osäkerhet hos såväl bostadskonsumenterna som aktörerna inom byggsektorn. Finansieringen av skatteomläggningen har medfört en kraftigt ökad beskattning av boendet. En mängd detaljregler inom byggnadssektorn har skapat en omfattande byråkrati med långa handläggningstider för ärenden. Detta leder till betydande fördyringar. Centerns strategi för lägre boendekostnader ser annorlunda ut. Den innefattar bl.a. politik för decentralisering, ett land i regional balans, kraftigt sänkt inflation, lägre ränta, stabila regler på bostadsmarknaden, ökad konkurrens och mångfald, ökat enskilt sparande och ägande och lägre beskattning av boendet. Bostaden tillhör den nödvändiga konsumtionen för oss alla. Vi i centern vill sänka byggmomsen. Vi vill också sänka momsen på fastighetsskötsel och sophämtning samt på vatten och avlopp. Herr talman! Men nu får vi i den här debatten utgå från dagens situation, som den socialdemokratiska regeringen bär huvudansvaret för. Som jag tidigare nämnde har vi i Sverige haft århundradets ökning av bostadskostnaderna under 1990 och 1991. Därför är det givetvis nödvändigt att regeringen lägger en proposition som innebär förslag om ökade bostadsbidrag. Det vi upplever i dag är att allt fler människor måste få bidrag för att klara sina boendekostnader. Antalet bidragstagare har ökat kraftigt. Under 1991 bedöms ytterligare 100 000 barnfamiljer bli bidragsberättigade. När det gäller pensionärerna beslöt riksdagen för inte så länge sedan om ett särskilt kommunalt bostadstillägg för pensionärer. Den kostnads och hyresökning på bostadsmarknaden som vi har haft under den senaste tiden drabbar redan tidigare utsatta grupper. Det gäller bl.a. låg och medelinkomsttagare, som får liten del av skattereformen. När det gäller regeringens förslag om bostadsbidrag för år 1992, anser vi i centern att regeringen inte tar tillräcklig hänsyn till den svåra ekonomiska situation som har uppkommit för många med anledning av de kraftigt höjda boendekostnaderna. I en av våra reservationer pekar vi på att ungdomar är en grupp som drabbats speciellt hårt av de ökade boendekostnaderna, vilka i sin tur till stor del är en konsekvens av skattereformen som socialdemokraterna och folkpartiet stod bakom. Bostadsbidragen till ungdomar är till för att ge det ekonomiska stöd som behövs för att ge dem möjligheter att efterfråga och behålla en bostad. Regeringens förslag tar, enligt vår uppfattning, inte tillräcklig hänsyn till de kraftigt ökade boendekostnaderna. Vi i centern vill höja inkomstgränsen för oreducerat bostadsbidrag till 41 000 kr. för ensamboende och till 59 000 kr. för makar eller sammanboende. Vårt förslag skulle ge fler ungdomar möjlighet att klara av bostadskostnaderna. Herr talman! Till sist vill jag beröra ytterligare en centerreservation, nämligen reservation nr 14, som berör bostadsbidrag och skattejämkning. Det gäller en motion som borde vara helt i takt med dagens diskussion om att effektivisera och förnya den offentliga sektorn. Enligt förslaget skulle bostadsbidragssystemet kunna ersättas med ett jämkningsförfarande inom skattesystemets ram. Den bidragssökande skulle få en skatteminskning motsvarande beräknat bostadsbidrag. I samband med beräkning av slutlig skatt skulle en justering kunna göras till exakt belopp i förhållande till då känd inkomst, bostadskostnad, familjeförhållanden m.fl. faktorer. Jag vill understryka att vårt förslag inte innebär någon form av återgång till de gamla inkomstavdragen, utan att det är fråga om en skattereducering som helt styrs av de bidragsbestämmelser som vi här i riksdagen beslutar om. Vi i centern är övertygade om att efter ett kort övergångsskede skulle vårt förslag innebära en rationellare hantering av bostadsbidragen med påtagliga besparingar. Tyvärr har vi inte i dagens betänkande fått majoritet för våra tankegångar, men det är ett förslag som ligger i takt med tankegångarna om förändringar i form av en förbättring och effektivisering av den offentliga sektorn. Herr talman! Jag står bakom de reservationer som centern finns med på i betänkandet. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Jag vill först ta upp en sak som Britta Sundin nämnde, nämligen bostadsbidrag till de familjer där det finns spärrade förmögenheter för barnen. Vi har inga delade meningar i den frågan, Britta Sundin, utan hela utskottet var överens. Jag vill bara understryka det, för man fick nästan ett intryck av att det var delade meningar i utskottet. Sedan lade jag märke till -- och det är tråkigt att jag skall behöva säga det -- att Britta Sundin glömde att kommentera reservation 8, om bostadsbidrag till ungdomar utan barn. Jag ställde en fråga i mitt inledningsanförande, och jag skall be att få upprepa den: Anser verkligen socialdemokraterna att ungdomarna får tillräckligt stöd för att klara av de ökade bostadskostnaderna, så att de kan efterfråga och behålla en bostad? Vi har som bekant från centerns sida ansett att det förslag som föreligger från regeringen inte tar tillräcklig hänsyn till de kraftigt ökade bostadskostnaderna. Jag hoppas att Britta Sundin, när hon nu återkommer i en replik, verkligen försöker svara på den frågan.

Herr talman! Den politiska situationen i Sverige är mer rörig än vanligt. Det visar också den senaste opinionsundersökningen, vilken kom till allmänhetens kännedom i dag. Socialdemokraterna förlorar sympatier. Det som kanske bekymrar mig och många med mig mest är att sympatierna inte övergår till vårt parti eller till andra etablerade partier, utan till missnöjespartier. Detta borde egentligen mana oss aktiva politiker till ett större mått av ärlighet, större varsamhet och större ansvar för alla och för hela landet. Tyvärr är det inte alltid så. I den debatt som vi nu börjar med anledning av jordbruksutskottets betänkande om stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige måste jag notera att man framför allt från regeringens sida är ovarsam med orden, med vad man lovar och sedan inte håller. Det gäller omfattningen av det norrländska jordbruket, stödets utformning och stödets nivå. Man har egentligen en ganska obefintlig regionalpolitik. Från centerns sida har vi reagerat kraftigt mot att man inte lever upp till vad man tidigare har sagt när det gäller stödet till jordbruket i norra Sverige. Vi menar att norra Sverige är unikt och även att jordbruket där är unikt. Det finns nästan ingen annan plats i världen än Norden där man kan bedriva jordbruk på så nordliga breddgrader. Detta medför två saker. Dels är jordbruket i de här områdena mer känsligt, framför allt för väderleken, än på andra håll där vädrets makter är mildare. Dels innebär detta hårda klimat att naturen renas på ett sätt som inte sker på andra håll, vilket gör att de livsmedel som produceras i det här området är renare och på så sätt kanske bättre än någon annanstans i världen. Detta är en resurs som vi borde sträva efter att ta till vara och utveckla i stället för att avveckla. Dessutom är det naturligtvis så att det i ett eventuellt avspärrningsläge, i en beredskapssituation, är angeläget att se till att det finns en produktion i den här delen av landet som motsvarar ungefär den konsumtion som behövs. Det är svårt att försörja ett avlägset beläget område som Norrland med livsmedel om man inte har själva basproduktionen där. Ser man till de allmänna regionalpolitiska aspekterna är det naturligtvis också på det sättet att det i många bygder är jordbruket som är ryggraden i näringslivet; på många håll den enda näringsgren som är fast knuten till området. T.o.m. skogsbruket är mer flyktigt, eftersom det periodvis kan bedrivas av människor som flyttar dit. Jordbruketåkerbruket och bostadskötseln måste man vara på plats för att sköta. Det håller dessa bygder vid liv. Jag vill -- med hänvisning till vad jag nu har sagt -- yrka bifall till vår reservation nr 1 i betänkandet. Om man tittar tillbaka på vad vi i riksdagen ofta gemensamt har beslutat om och uttalat oss för när det gäller framtiden, kan vi konstatera att det inte har blivit som vi sade. Redan 1983 beslutade riksdagen att produktionen i jordbruket i norra Sverige inte skulle tillåtas sjunka. Jag kan bara notera att mellan 1983 och 1989 sjönk koantalet i Jordbruket i norra Sverige har utvecklats liksom i landet i övrigt: det har minskat. Den här tendensen kommer att förvärras om man inte gör någonting åt det. Man kan gå vidare och titta på vad vi gjorde förra året. I betänkandet om den nya jordbrukspolitiken, JoU25, tog vi upp de här frågorna och slog fast att ett prisfall som skulle kunna bli effekten av den beslutade avregleringen inte skulle få slå igenom i norra Sverige i någon nämnvärd omfattning. Man skulle alltså inte tillåta -- som det uttalades i regeringens proposition -- att lönsamheten i jordbruket i norra Sverige sjönk under ''dagens nivå''. Detta har man inte följt upp från regeringen, utan man bortser från formuleringen ''dagens nivå'' och säger i stället att man inte skall tillåta lönsamheten att sjunka nämnvärt under vad den är vid ingången av det nya systemet den 1 juli 1991. Då måste vi beakta att under mellanperioden -- från det som var ''dagens nivå'' förra våren till i dag -- har lönsamheten i det norrländska jordbruket sjunkit med ungefär 10 procentenheter i den s.k. täckningsgraden; från ungefär 57 % till 47 %. Detta ger man ingen kompensation för.

I utskottet lade vi på 34 miljoner, men det var bara för att fullt ut kompensera effekten av avskaffandet av tvåprissystemet på mjölken. Vi lade egentligen inte på någonting för att kompensera kostnadsökningen och lönsamhetsförsämringen i det norrländska jordbruket. Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om stödområdesindelningen. Det har gjorts utredningar av olika slag; en för något år sedan som aldrig togs upp i sammanhanget, eftersom man skulle se över frågan ytterligare, och en senare om en längre gående förändring av stödområdena. Dess bättre har inte regeringen lagt något förslag i enlighet med den senare utredningen. Från centerpartiets sida yrkar vi att den tidigare utredningens förslag om att flytta vissa socknar och kommuner i Kopparbergs och Värmlands län nu skall komma till stånd. Detta är frågor som vi i riksdagen egentligen inte har möjlighet att bereda i detalj. Det måste myndigheten göra. Det har myndigheten gjort. När den stora förändringen inte kom till stånd bör vi ta konsekvensen av detta och genomföra den här förändringen som är bearbetad tidigare i jordbruksnämnden. Herr talman! Det är tråkigt att det inte har gått att få ett större stöd för våra synpunkter i jordbruksutskottet inför den här behandlingen. Jag vet att det finns partier som t.o.m. har yrkat på högre belopp än centerpartiets. Jag vill gärna nämna att beloppet 128 milj.kr. är uträknat så att man ändå förutsätter en 5-procentig nedgång i produktionen under det kommande året. Det är naturligtvis i strid med vad vi önskar och med vad jag nyss har sagt om att vi inte skall tillåta någon ytterligare nedgång. Men den hittills förda politiken är av den karaktären att det inte går att bromsa upp under den här perioden. Därför har vi ansett att vi kan, liksom regeringen, räkna med att det blir den här nedgången. Skulle den inte komma till stånd, krävs det ett belopp som sannolikt är ungefär 50 miljoner högre. Om det skulle behövas får det väl också tillskjutas i så fall. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de här fyra reservationerna och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Häromdagen läste jag i en Norrlandstidning att det var bara centerpartiet som brydde sig om Norrlandsjordbruket, därför att man hade kunnat konstatera att det var bara centern som hade reserverat sig mot jordbruksutskottets beslut angående Norrlandsstödet. Jag är av den uppfattningen att hade vi andra gjort likadant som centern, hade det inte blivit någon höjning av bidraget över huvud taget. Man hade snarare riskerat att stödet legat kvar på den nivå som regeringen hade bestämt sig för. Vi hade i vår motion yrkat på 130 miljoner utöver regeringens förslag. Vi fick inte majoritet för detta. 34 miljoner kanske inte är speciellt mycket pengar, men det är i alla fall mer än det som ursprungligen föreslogs. Förhoppningsvis kan det innebära att det tillförs en del optimism i Norrlandsjordbruket, så att man där vågar och orkar jobba vidare. Herr talman! Minns ni kampanjen ''Hela Sverige skall leva'' för något år sedan? Då var det optimism och arbetsglädje ute på landsbygden. Man intalade sig hopp och förtröstan om att nu skulle man verkligen kunna åstadkomma någonting. Idéerna sprudlade och kreativiteten var stor. Men fempartiuppgörelsen om livsmedelspolitiken som träffades förra året har verkligen inte bidragit till att kreativiteten och arbetslusten har fortsatt. Nu pratar man, precis som Annika Åhnberg gjorde här nyss, om problemen i stället för om möjligheterna. Och visst har vi problem framför oss. Framför allt har vi det på den landskapsvårdande sidan. Vi kommer att få mängder med granskog, och vi kommer inte att lämna över till kommande generationer det öppna landskap och det kulturlandskap som vi väl alla ser som en tillgång i det här landet. Miljöpartiet de grönas uppfattning var att vi i stället borde ha utnyttjat möjligheten som vi hade att dra ner på jordbruksproduktionen till ett mer ekologiskt jordbruk. Då hade vi fått chansen att ha kvar det öppna landskapet och också ha kvar den beredskap som det faktiskt är att ha öppna landskap med ordningsmöjligheter i krissituationer och vid eventuella kommande ekologiska katastrofer. Det norrländska jordbruket är ur landskapsvårdande synpunkt en enorm tillgång. Det finns väl ingenstans man kan hitta sådana underbart vackra bygder som man hittar i det norrländska jordbruket, med en mångfald av biologiskt liv som skiljer sig mycket från det som finns i den södra delen av landet. Det är därför som vi verkligen måste se till att satsa på att det norrländska jordbruket kan leva vidare och få resurser att jobba utan att bli utkonkurrerat av importen.

En konsekvensanalys av effekterna borde vi ha sett till innan sådana här förslag kom. Vi har i det här betänkandet i allmänhet nöjt oss med att avge särskilda yttranden, men vi har en reservation, nr 2, om fäbodbruket. Det är en ur kultur och arbetssynpunkt mycket intressant bruksform, och vi borde på alla vis se till att den kan leva vidare.

Herr talman! Det var ju bra att jag fick Annika Åhnberg att ändra uppfattning i frågan om pessimism och optimism -- jag tyckte att Annika talade om just problemen i sin inledning; hon radade där upp en lång rad problem. Visst finns det en stor oro, men det är klart att det finns en arbetslust -- det har det alltid funnits på den svenska landsbygden. Den finns fortfarande kvar, men, som Annika sade, är det inte så enkelt när det kommer motsägelsefulla direktiv och man inte vet vad som skall gälla. Alla är väl medvetna om att tolkningen av det beslut som riksdagen fattade inte var så alldeles enkel.

Herr talman! Jag måste säga att jag är mycket förvånad över Inge Carlssons sätt att börja sitt anförande, med att misstänka att det skulle vara egoism som drev centern till att kräva att vi skall leva upp till det beslut vi tidigare har fattat. Jag tycker att Inge Carlsson skall ta och fråga de norrländska bönderna om det är egoism att se till att de får den del av de medel som vi har sagt att vi skall betala. I anslutning till detta vill jag ta upp det som Inge Carlsson sade om utgångspunkten för stödet. Hur kan man ändra sig så, att man i fjol talade om att stödet inte skulle sjunka nämnvärt under dagens nivå och nu instämmer i propositionen, vilket innebär att man skall rätta sig efter den nivå som är aktuell när avregleringen börjar den 1 juli 1991? Det här är alltså en helt annan utgångspunkt än den vi beslutade om, och det är att förändra en ståndpunkt och svika det beslut vi i riksdagen tidigare har varit eniga om att fatta. När det gäller frågan om de andra riktade stöden har jag ingen annan uppfattning än Inge Carlsson. Jag tror att vi är överens om att det är viktigt med olika typer av stöd. Men dessa stöd ger inte tillräckligt mycket pengar. Inge Carlsson nämner 50 miljoner plus 50 miljoner, och det behövs också. Men det kompenserar ju inte ens den brist som uppkommer i samband med dagens uppräkning. Vi skall vidare vara väldigt försiktiga med att blanda in den uppräkning av kobidraget som vi gjorde förra året. Det direktstödet kan ha sina fördelar, och det är differentierat på sitt sätt, men det är i huvudsak en ersättning för sådant som annars skulle ha varit en prisstegring. Det är en prishöjning som vi avstår från under de pågående GATT-förhandlingarna. Detta bör inte blandas in i den här frågan. Naturligtvis tillkommer det när man gör en totalkalkyl, men man skall hålla isär dessa två saker ordentligt och inte skylla på detta för att slippa göra någonting i dagsläget. Stödet för ett öppet landskap är också bra, men det räcker inte. Det fattas pengar, och man har gått ifrån ställningstagandena från förra året. Detta måste framför allt regeringspartiet och Inge Carlsson stå till svars för.

Herr talman! Annika Åhnberg undrar om vi är överraskade över att vi nu får ge så mycket som 12 % i stöd. Nej, vi är naturligtvis inte överraskade. Men jag vill ändå påpeka att vi, efter det att vi har infört det här stödet, mycket kraftigt har höjt ersättningen till jordbruket i norra Sverige. Stödet är nu nästan uppe i 1 miljard kronor. Detta sker i en situation när många andra jordbrukare i detta långa land har det mycket besvärligt med omställningar och också får lov att lägga ned verksamhet. Jag tycker faktiskt att vi socialdemokrater i allra högsta grad har värnat om jordbruksstödet i norra Sverige. Till Karl Erik Olsson vill jag bara säga att ni har en annan, ensidig tolkning i fråga om när tidpunkten skall inträffa. I den frågan är alla andra partier enhälligt ense, så den här situationen kommer väl att kvarstå även efter dagens debatt. Jag hoppas att vi genom den utredning som nu skall tillsättas skall komma till rätta med att vi varje år måste höja anslagen till Norrlandsstödet. Då kanske vi slipper den här litet konstiga debatten och centerns ställningstagande.

Herr talman! En felaktighet blir inte bättre för att det är många om den. Jag kan gärna inbegripa övriga partier som ställer upp på den här märkliga tolkningen av vad man skall relatera uppräkningen till. I det förra beslutet 1990 talades om att inte nämnvärt sjunka under dagens nivå. Det kan rimligen inte har förespeglat riksdagens ledamöter i fjol att dagens nivå, dvs. den 9 juni när beslutet fattades i kammaren, skulle vara den 1 juli 1991. Det kan jag aldrig tänka mig. Hur ensam jag än skulle bli om ett sådant påstående hävdar jag, att säger man i dag så är det i dag och inte om ett år. Det vore intressant att få Inge Carlssons förklaring till att det skulle vara ett slags egoism att tillse att avlägsna delar i landet får sin beskärda del av vår välfärd. Om det hade varit norrlänningar som debatterat här, då skulle man kanske tro att det var det Inge Carlsson anspelade på. Men det kan det ju inte vara. Av någon anledning som jag inte känner till så deltar glädjande nog inga norrlänningar i debatten. Vi försöker ändå reda ut problemen. Hur i all sin dar kan det vara egoistiskt att säga att vi skall leva upp till ett beslut som vi tidigare har varit överens om? Det är väl rimligt att politiker står för vad de har sagt.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 27 behandlas frågan om stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige. Självfallet är det en mycket viktig fråga med stor regionalpolitisk betydelse. Genom betänkandets förslag kompenseras det norrländska jordbruket för den lönsamhetsförsämring inom mjölkproduktionen som kan hänföras till tvåprissystemets avskaffande. milj.kr. utöver regeringens förslag. Tillskottet grundas på ett moderat initiativ i utskottet. Sverige skall bli föremål för behandling i en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp. Det är synnerligen välbefogat att utreda frågan. Vi hoppas att översynen skall genomföras med det snaraste. Vidare hoppas vi att hela problemkomplexet behandlas på ett genomgripande sätt och givetvis förutsättningslöst. Herr talman! Målen i den nya livsmedelspolitiken och dess effekter på det norrländska jordbruket och livsmedelsproduktionen är att bidra till regional utjämning och bibehållen sysselsättning. Det livsmedelspolitiska beslutet innebär också en skärpning av den regionalpolitiska profilen i livsmedelspolitiken. Stödet till jordbruket kanaliseras nu i större utsträckning än tidigare till norra Sverige och dess glesbygder. Prisstödets konstruktion bibehålles i huvudsak. En gång per år avser man att göra en avstämning vad beträffar merkostnaderna. Därmed undantas i princip norra Sverige från den produktionsanpassning som följer av den livsmedelspolitiska reformen. Den svåra process som anpassningen till produktionsbalans och nya förutsättningar medför känns därmed svårare i sydligare delar av landet. Självfallet kommer dock den prispress som anpassningen nu innebär för producenter söderut även att bli kännbar norröver. Jag vill dock mycket noga poängtera nödvändigheten av att produktionsbalans skall kunna uppnås. Annars blir situationen ännu värre. Ett misslyckande härvidlag kan få katastrofala effekter för jordbruk och livsmedelsproduktion i hela landet. Norrlandsstödet har under de senaste fem åren ökat kraftigt. Det är en följd av inflation och stora kostnadsökningar. Inom något år kommer av allt att döma miljarden att passeras. Med hänsyn till den turbulens som just nu råder genom påfrestningarna i samband med omställningen av jordbruket är risken stor för ökade motsättningar och ifrågasättanden av nuvarande system och pågående utveckling. Det finns faktiskt många, såväl i bondekåren som bland den övriga allmänheten, som inte accepterar det faktum att delar av södra Sveriges bästa och mest produktiva jordbruksarealer dras ur produktion samtidigt som stödet till sämre lottade områden i landet ökar. Självfallet är detta ett problem. Vi måste undvika motsättningar och på ett sakligt och ansvarsfullt sätt försöka lösa frågan om Norrlandsstödet också i framtiden. Vi moderater har i dagens läge inte kunnat gå längre än det påslag om 34 milj.kr. utöver regeringens förslag som vi fått igenom i utskottet.

Det är mycket viktigt att se verkligheten som den är. Jag är trots allt förhoppningsfull inför framtiden. Vi vet att stora områden med sämre produktionsförutsättningar också finns inom EG samt att regionalpolitiska stöd också där är en verklighet. Vi moderater är och kommer att vara mycket angelägna om att med all kraft försöka arbeta för att svenskt jordbruk, såväl i de bättre områdena som i de sämre lottade, skall få verka på så lika villkor som möjligt också i ett kommande Europa. I den kommande översynen måste man också söka eftersträva en harmonisering mellan Sverige och Europa så långt som möjligt. Nuvarande stöd i EG har en annan uppbyggnad än hos oss. Den frågan kommer av allt att döma att tas upp i översynen när man arbetar för framtida lösningar. Dagens beslut fattas mot bakgrund av mycket besvärliga ekonomiska realiteter i landet. Det är inte utan att man ibland har en känsla av -- det är inte första gången -- att det är fråga om att bjuda över varandra för att ligga bäst till i opinionen i dessa områden med sämre förutsättningar. Det tycker jag är djupt beklagligt och vill därför vädja till alla ansvariga politiker att framöver verkligen försöka att gemensamt samt på ett realistiskt, sakligt och balanserat sätt lösa dessa problem. Jag tror att alla vet vad jag menar. Att knipa billiga poäng på att bjuda över varandra är bara negativt för saken. Vi moderater har, som jag sade, inte kunnat gå längre än vad vi har gjort. Vår ambition för framtiden är verkligen att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för en livsmedelsproduktion också i Norrland. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i föreliggande betänkande.

Herr talman! Först säger Annika Åhnberg att vi moderater är en bromskloss, och sedan har hon en lång utläggning om vår positiva inställning till EG. Karl Erik Olsson säger att vi alltid hamnar på det lägsta förslaget och att det är moderaterna som lägger fram det. Det är då faktiskt en välsignelse, herr talman, att det finns ett parti som lägger fram förslag som är sådana att man kan samlas kring dem. Det måste vara en fördel i den parlamentariska situation vi befinner oss i. Jag skäms verkligen inte för att moderaterna står för realistiska förslag som vi kan samlas kring i en svår ekonomisk situation. Att vi kallas för en bromskloss tar jag inte så hårt i det sammanhanget. När det gäller vår syn på Norrlands framtid är det uppenbart att vi för en politik som syftar till att lösa den ekonomiska krisen, att sätta fart på näringslivet, att få hjulen att rulla och att skapa ekonomiska förutsättningar som är starkare, även för Norrland. Detta är vår strategi. Vi väljer inte bidragslinjen i princip, utan vi väljer en annan linje som skapar naturliga förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det gäller också i hög grad jord och skogsbruket. Karl Erik Olsson sade att jag hade uttalat mig om motsättningarna mellan södra och norra Sverige. Jag sade att man tar areal ur produktion, likvsmedelsproduktion. Jag har samma uppfattning som Karl Erik Olsson. Vi upplever dock nu en debatt och ett debattklimat i landet som är sådant att det är mycket stor risk för att man skapar motsättningar mellan norr och söder när man tvingas ta den mest produktiva marken ur produktion. Det är ett faktum. Det kan inte ens Karl Erik Olsson komma ifrån som själv är från Sydsverige. Vi upplever detta. Men jag har också poängterat vikten av att undvika dessa motsättningar. Vi har kunnat göra det hittills, och vi måste kunna göra det framöver. Det är skälet till att jag har argumenterat som jag har gjort.

Herr talman! Ingvar Eriksson säger att han inte skäms över moderaternas ekonomiska politik. Det tycker jag i och för sig att han borde göra. Det intressanta i det här sammanhanget -- när vi egentligen diskuterar Norrlandsjordbruket och inte EG -- är att av Ingvar Erikssons repliker och tidigare inlägg kan man förstå att moderata samlingspartiet menar att läget för Norrlandsjordbruket är ganska gott och att det inte behövs några större kompensationer. Det var också med viss möda man kunde få moderaterna att inse att det ens behövdes den lilla kompensation som det blev fråga om. Jag kan bara än en gång konstatera att för dem som försöker bedriva jordbruk inom stödområdet finns det all anledning att med oro lyssna till dessa ord och fundera över vad de kan komma att innebära för Norrlandsjordbruket i framtiden.
Herr talman! När det gäller förutsättningarna för omställningen delar jag Karl Erik Olssons uppfattning. Självfallet är det så. Karl Erik Olsson säger att man i norra Sverige i huvudsak är bunden till vallproduktion och produktion av mjölk. Jag delar även den uppfattningen. Vi har definitivt ingen ambition att köra ned det norrländska jordbruket. Vi menar tvärtom att vi skall försöka bibehålla den produktionsnivå som finns. Det är emellertid många faktorer som påverkar detta uppe i norr, och det vet Karl Erik Olsson lika väl som jag. Det gäller generationsskiften, isolering och annat. Det är stora svårigheter att upprätthålla samma produktionsnivå som har funnits tidigare. Jag anser dock att man inte kan köpa den produktionen, utan här måste man försöka. Vi hoppas verkligen -- jag vill lägga mycket tyngd i de orden -- att den översyn som nu skall göras tar detta på allvar så att vi kan få ett system som långsiktigt kan klara detta. Det är inga små summor, Annika Åhnberg, som satsas på Norrland. Vi har varit eniga om att öka detta i takt med inflationen under mycket lång tid. Vi befinner oss dock i dag i en mycket allvarlig ekonomisk situation, och från vår sida har vi i dagens läge inte kunnat få fram mera pengar. Men vi är beredda att komma tillbaka. I ett klimat när vi har fått en översyn till stånd är vi också beredda att diskutera vidare.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande 25 om utveckling av den offentliga sektorn finns fogat en gemensam borgerlig reservation, som på ett utmärkt sätt sammanfattar vår syn på den offentliga sektorn och dess utveckling och förändring. Jag yrkar därför bifall till reservationen, och jag kommer att begära rösträkning på den i morgon. Herr talman! Varje valår kommer socialdemokraterna med förslag om utveckling eller förnyelse av den offentliga sektorn. Det har kostat åtminstone en civilminister taburetten, och när man har tagit del av det material som har presenterats först i samband med budgetpropositionen och nu till kompletteringspropositionen, finns det en utomordentligt stor risk att samma sak kommer att upprepas även den här gången. Visserligen har man konkretiserat sig i så måtto att man nu talar om en tioprocentig minskning av den statliga administrationen, och det förslag som presenterades i samband med kompletteringspropositionen har rubriken Däremot talas det mycket litet om en förnyelse av den offentliga sektorn. Det tycker jag är beklagligt, men också symtomatiskt för den socialdemokratiska politiken på det här området. Man har byggt upp en stor offentlig sektor, den i förhållande till folkmängden största i västvärlden. Ändå klarar den på många håll inte av sina uppgifter och fungerar -- som vi alla vet -- allt sämre. För att finansiera utbyggnaden av den stora offentliga sektorn har skattetrycket stegvis höjts till det i särklass högsta i västvärlden. Resultatet har blivit kraftiga marginalskatteeffekter, som innebär att det lönar sig dåligt att arbeta. Sveriges ekonomi utvecklas nu allt långsammare jämfört med våra konkurrentländer. Det är många faktorer som bidrar till detta, men den offentliga sektorn, som har kommit att ta över en allt större del av samhällets varu och tjänsteproduktion absorberar de nytillträdande på arbetsmarknaden och ställer därmed till problem vid den privata sektorns utveckling. Vi reservanter vill i stället att det skall föras en politik som syftar till ekonomisk tillväxt och som skapar förutsättningar för trygghet och välfärd åt alla medborgare. En så stor andel som möjligt av varu och tjänsteproduktionen måste underkastas marknadsmässiga villkor. Den offentliga sektorn skall främst sköta sådana verksamheter som inte lämpar sig för den privata marknaden. Dit hör bl.a. rättsväsende och försvar, för att nu ta de två tydligaste exemplen. Slopande av monopol och avreglering skall öppna den offentliga tjänsteproduktionen för konkurrerande privata alternativ. Därmed kommer produktivitetsutvecklingen att förbättras, enligt vår uppfattning. Tjänsteproduktionen blir då både bättre och billigare. Genom konkurrens inom bl.a. sjukvård, barnomsorg och utbildning ökas valfriheten. Genom att medborgarna kan välja vilket sjukhus de vill utnyttja eller vilken form av barnomsorg som passar dem bäst, uppnår man en välfärdsvinst. Dels erhålls kostnadseffektivitet genom att inslaget av konkurrens ökar, dels får konsumenterna den service som de efterfrågar. Genom ökad upphandling från privata entreprenörer kan större flexibilitet och lägre kostnadsnivåer nås. En konsekvens av denna politik blir att ett stort antal offentliga företag säljs och överförs till den privata sektorn. Den nödvändiga myndighetsutövningen -- och det finns många sådana -- skall följa effektiva styrmodeller där målsättningarna är tydliga och där kontroll och utvärderingsverksamheten sker utifrån. Det borde vara en självklarhet att myndigheterna skall ägna sig åt sådan verksamhet som den offentliga organisationsformen lämpar sig bäst för. Så är ju inte fallet i dag. Detta har lett till att kvaliteten på de utförda tjänsterna sjunker på område efter område, samtidigt som kostnaderna per utförd tjänst ökar. Vi står i dag inför ett vägskäl då det gäller för den offentliga sektorn att utvecklas på ett annorlunda och bättre sätt. Att enligt socialdemokratisk modell höja skatter och avgifter medan ekonomins tillväxt avtar är allvarligt. Det äventyrar den grund för välfärd som utgörs av det personliga engagemanget inom privat verksamhet. Avkastningen på egna insatser och eget risktagande blir sämre, och det blir allt mindre intressant att arbeta och skapa. Därför måste den offentliga verksamheten effektiviseras och omvandlas. Om så inte sker, kommer välfärden i vårt land att så småningom urholkas. Allmänhetens missnöje växer när bristerna i den offentliga servicen blir tydligare. Det bekräftades redan för några år sedan i en SIFO-undersökning att stödet för offentliga monopol inom vård och barnomsorg är mycket svagt. En allt större andel av befolkningen anser det vara bra med privata alternativ på de här områdena. För att undvika försämrad välfärd och förhindra att allmänhetens förtroende för den politiska makten avtar, måste en effektiv och ändamålsenlig välfärdspolitik föras, där låga kostnader kombineras med frihet för den enskilde medborgaren att välja den service som hon/han önskar. För att uppnå den mångfald och valfrihet som vi önskar måste man genomföra några förändringar som jag helt kortfattat skall försöka sammanfatta. För det första måste monopol och specialregleringar avskaffas inom flera områden. För det andra måste viss offentlig verksamhet avyttras till privata intressen. För det tredje måste den lagstiftning och de statsbidragsregler som diskriminerar privat verksamhet ändras. För det fjärde måste man använda samma principer för val mellan egen regi och entreprenad som används i dag mellan olika entreprenörer. För det femte bör myndighetsuppgifter inom den offentliga verksamheten avgränsas från andra uppgifter. För det sjätte bör statliga och kommunala bolag säljas ut. För det sjunde bör den offentliganställda personalens möjligheter att utifrån givna mål och förutsättningar forma den konkreta verksamheten vidgas. Och till slut, för det åttonde, bör avgiftsfinansiering förekomma i större utsträckning i större utsträckning för att öka konsumentstyrningen av den offentliga sektorns tjänsteproduktion. Dessa punkter finns återgivna i reservationen, herr talman, men jag ansåg dem så viktiga att jag ville läsa in dem till protokollet.

Herr talman! Det finns ju aktuella beräkningar i långtidsbudgeten för perioden fram till 1995/96, som ingår i kompletteringspropositionen. Beräkningarna visar att statens finanser har försämrats mycket. Vi står inför ett stort budgetunderskott på 18,5 miljarder kronor, och kommande budgetår blir underskottet mycket större. För att uppnå en balans 1995/96 måste man enligt beräkningar ha en tillväxt på 2,3 % om året. Har man inte det får man räkna med betydande budgetunderskott i framtiden. Dessa siffror belyser ett grundläggande dilemma av stor betydelse, inte minst för en ekologiskt balanserad ekonomisk politik. Den verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn består ju till stor del av tjänster som förutom att ha stor social betydelse inte heller har någon nämnvärd negativ inverkan på miljön. Det vore därför naturligt, i en ekologiskt balanserad utveckling, att låta sådan verksamhet öka, medan naturresurskrävande och miljöstörande varuproduktion, som till stor del ingår i den privata konsumtionen, hölls tillbaka. Men en sådan utveckling är tyvärr inte möjlig med nuvarande organisation och finansiering av den offentliga sektorn. Den skulle nämligen kräva ständigt stigande skattekvoter, något som inte är möjligt i ett land som redan har en av världens högsta skattekvoter. En ytterligare negativ faktor för den offentliga tjänsteproduktionen är att det är mycket svårare att öka produktiviteten för personliga tjänster som omsorg om barn, gamla, sjuka och handikappade än i t.ex. varuproduktionen där arbetskraft kan ersättas med maskiner. Om de som arbetar i de här sektorerna, trots en lägre produktivitetsökning, skall ha samma löneutveckling som anställda i varuproduktionen, kommer de relativa kostnaderna för offentliga tjänster att hela tiden stiga. Även detta pressar skattekvoten uppåt. Sammantaget innebär de här faktorerna att ekonomin, med nuvarande utformning av de offentliga systemen, måste växa med ungefär 2 % om året, för att man skall kunna bibehålla ungefär oförändrad standard inom offentlig tjänsteproduktion och transfereringar. Inom denna ram måste dessutom, med nuvarande finansieringslösningar, den privata konsumtionen växa snabbare än den offentliga, om inte skattekvoten skall öka, och det är ju ekologiskt orimligt. Om inte en medveten och aktiv strategi utvecklas för att hantera dessa problem kommer antingen statens och kommunernas underskott att växa snabbt eller också måste stora och oplanerade besparingar och standardsänkningar göras i framtiden. Den gröna strategin för en omstrukturering av den offentliga sektorn innehåller flera komponenter. Gemensamt för strategin är att värna om det sociala ansvaret för dem som verkligen har det svårt i samhället, medan medel och höginkomsttagare i ökad usträckning själva får finansiera sin konsumtion och sociala trygghet. Dagens system med socialförsäkring och bidrag från staten till hushållen bygger på en blandning av flera olika principer. ATP, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetslöshetsförsäkring följer inkomstbortfallsprincipen, dvs. ger i större eller mindre grad ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Andra bidrag ger en sorts grundskydd, lika för alla, t.ex. folkpensionen och det allmänna barnbidraget. Det finns också inkomstprövade bidrag som trappas av eller bortfaller vid högre inkomst. Miljöpartiet anser att socialförsäkringarna i större utsträckning skall bygga på principen om skydd för en grundstandard, lika för alla, kompletterat med vissa inkomstprövade bidrag. Principen att samhället står som garant för en grundstandard som det går att leva på men inte ger något utrymme för en mer utvecklad privat konsumtion står i överensstämmelse med de gröna värderingarna om återhållsamhet med materiell konsumtion. Detta leder också till att människor med högre inkomster som vill skydda sig mot inkomstbortfall i högre grad än i dag själva får svara för sitt försäkringsskydd. Ett sådant arrangemang har minst två ytterligare fördelar. Det privata hushållssparandet ökar genom att människor får ytterligare motiv att spara. Fördelningspolitiskt uppstår det en omfördelning till förmån för personer med lägre inkomst. Detta sker om nuvarande finansiering av grundskyddet kvarstår, dvs. arbetsgivaravgifter i proportion till inkomsten och utan tak. Fördelen är att denna form av fördelningspolitik inte innebär högre obligatoriska marginaleffekter. Den som vill ha en kompletterande försäkring kan ordna det själv genom att låta premien belasta det privata konsumtionsutrymmet. Utöver inriktningen på grundskydd är det också i vissa av socialförsäkringssystemen rimligt med en viss självrisk. Det är också viktigt att man släpper loss krafterna i samhället. De stora offentliga systemen som skola, sjukvård, barn och äldreomsorg är i dag ofta mycket stela och tungrodda. Genom att lätta på regleringar och tillåta att nya alternativ får arbeta på lika villkor måste det vara möjligt att få ut mer service för pengarna. De enskilda individerna måste i ökad utsträckning få inflytande eller disponera över medel för barnomsorg och skola. Finansieringen av tjänsterna kan i många fall skiljas från själva utförandet. För utförandet av tjänsterna bör offentliga, kooperativa och privata lösningar finnas sida vid sida. Det kan ge en stimulerande konkurrens med utveckling av många olika lösningar för att tillgodose medborgarnas behov som säkert skiftar mycket. Skattereformen har ju medfört att vissa grupper har kommit i kläm, t.ex. vissa pensionärer. Här har man då ordnat en del provisoriska lösningar. En hel del av de förslag som vi har sett i Ny start för Sverige går i motsatt riktning mot vad man betraktar som en rättvis fördelning. Partierna i fråga vill t.ex. ta bort ATP-avgiften över det s.k. taket på 7,5 basbelopp. Då bidrar man inte till finansieringen för dem som har det sämre. En grön politik för en ekologiskt balanserad utveckling ställer stora krav på fördelningspolitiken, eftersom det totala utrymmet för privatkonsumtion inte kommer att växa på samma sätt som i dagens förslag. Låginkomsttagarna måste med lämpliga åtgärder skyddas för t.ex. ökade utgifter för energi och boende som kommer att bli en effekt av den gröna politiken. Men fördelningspolitiken måste drivas med sådana medel att man inte med alltför höga skatter och marginaleffekter åstadkommer att ekonomin fungerar sämre, med påföljd att de nödvändiga produktivitetsförbättringarna och miljöinvesteringarna inte kan komma till stånd. Vi tror inte att det är realistiskt att de närmaste åren sänka skattekvoten. Möjligen kan man tänka sig en liten höjning för att sätta i gång goda miljöinvesteringar, men det måste göras med stor försiktighet, så att det inte blir allvarliga verkningar på samhällsekonomin. Inom ramen för en i stort sett oförändrad skattekvot bör det vara möjligt att göra justeringar av inkomstskatterna med högre grundavdrag och högre marginalskatt. En annan viktig omfördelningseffekt uppkommer, om man genomför förslaget om grundpension och regressiva ersättningar inom vissa socialförsäkringar. Detta gör att medel och höginkomsttagarna får avsätta en del av sin privata konsumtion för kompletterande försäkringspremier. Denna omfördelning har inte samma negativa verkningar som en ytterligare höjning av marginalskatten skulle ha. Omläggningen med ökade skatter på energiråvaror och utsläpp i kombination med minskade skatter på arbete i allmänhet har också positiva fördelningseffekter. Högre inkomsttagare är i allmänhet större konsumenter av t.ex. energi, och då blir det också möjligt för den enskilde att själv påverka sin skattebelastning genom att leva energisnålt eller miljövänligt. Som vi tidigare sagt är det viktigt att ge ett särskilt stöd till glesbygdsboende, så att de kan utnyttja kollektiva transportmedel. Därför tycker vi att det är mycket viktigt att man ser över de rådande monopolsystemen. Jag vill därför yrka bifall till vårt krav på att de här frågorna skall utredas. Bifall till reservation 2!

Herr talman! Per Olof Håkansson talade om medborgarnas behov och önskningar som grund för service och trygghet samt att den offentliga sektorn är den yttersta garanten för detta. Han sade också att det finns grundläggande skillnader mellan oss och socialdemokraterna när det gäller i vilken form som servicen och tryggheten skall garanteras medborgarna, om det skall ske enbart i offentlig regi eller om det också skall kunna ske i privat regi. Det är alldeles riktigt att det finns grundläggande skillnader mellan våra synsätt. Men jag vill säga till Per Olof Håkansson att vissa delar av den offentliga sektorn, den som gäller klar myndighetsutövning, i regel naturligtvis skall ske i offentlig regi. Jag gav ett par exempel på detta. Däremot menar jag att man på många andra områden, kanske t.o.m. på de flesta andra områden, kan pröva andra alternativ. Jag tycker att socialdemokraterna har varit utomordentligt tröga och dåliga på att tillåta andra alternativ och andra möjligheter. Det har lett till att marknadslösningar inte har kunnat prövas. Därför blir också medborgarna förlorare i det här systemet. De kan inte få just sina önskemål tillgodosedda, eftersom det offentliga systemet enbart ger en typ av service. Det är mycket stelbent och saknar den flexibilitet som vi vill eftersträva. Med olika former av marknadslösningar kan en större flexibilitet och därmed en högre servicenivå för medborgarna tillgodoses.

Herr talman! I denna min andra replik inskränker jag mig till att instämma i vad Anne Wibble sade. Rent allmänt vill jag dessutom säga till Per Olof Håkansson att det finns väldigt många vanföreställningar i Sverige när det gäller det amerikanska vårdsystemet. Jag skulle vilja rekommendera Per Olof Håkansson att sätta sig in i hur det amerikanska försäkringssystemet och den amerikanska sjukvården fungerar. Det finns ett och annat lära även i det sammanhanget.

Herr talman! Till Per Olof Håkansson vill jag bara säga att det visserligen finns en frihet inom vårt landsting. Man kan alltså välja önskad vårdenhet -- men bara så länge man håller sig inom det offentliga vårdsystemets ram. Det är den stora och avgörande skillnaden.

Herr talman! Jag kan skilja på detta med finansiering och produktion. Men jag vill gärna också att vi ser till helheten i fråga om produktionskostnaden. I det avseendet tror jag att vi kommer fram till litet olika kostnadsnivåer vid summeringen när det gäller dels verksamhetsformen i dag med tanke på de valmöjligheter som finns, dels det system som Anne Wibble talar för. Det är alltså helheten vad gäller kostnaderna som vi skall se till. Det handlar inte om någon abrovink för att nå speciella resultat.

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 28 om den offentliga upphandlingen innehåller några reservationer från folkpartiet liberalerna och moderaterna som jag skall tala för. För tids vinnande kommer jag att yrka bifall endast till reservation nr 1 och begära rösträkning om den, men naturligtvis står vi bakom även övriga reservationer där våra namn förekommer. De riktlinjer för den offentliga upphandlingen som nu gäller antogs av riksdagen redan i början av 1970-talet, närmare bestämt 1973. Det beslutet följde i allt väsentligt den s.k. upphandlingskommitténs förslag, som innebar en lagreglering av den statliga upphandlingen samt en ordning för den kommunala sektorn som syftade till att på frivillig väg få till stånd en överenskommelse mellan de kommunala och de statliga upphandlingsreglerna. Det blev alltså inte någon lagreglering av den kommunala upphandlingen, och det skall jag återkomma till senare i mitt anförande, fru talman. Den statliga upphandlingen, som alltså lagreglerades, skulle bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär i praktiken att myndigheterna i valet mellan olika anbud inte skall ta andra än affärsmässiga hänsyn oavsett om valet står mellan enbart svenska anbud eller om också utländska anbud finns med i konkurrensen. Undantag kan medges, antingen av sysselsättningsskäl eller också för att främja den svenska industrins utveckling. Dessa undantag öppnar emellertid möjligheter för att stödja vissa företag genom att inte välja det affärsmässigt bästa anbudet. Skälen kan vara att man vill förhindra nedläggning eller inskränkning, eller andra lokaliserings eller regionalpolitiska omständigheter. Reglerna för den offentliga upphandlingen innehåller -- det kan vi se bara genom de exempel som jag har nämnt -- så många möjliga undantag från principen om affärsmässighet att den i praktiken kan frångås. Vi reservanter tycker att det behövs en översyn av upphandlingsreglerna för att ge de rent affärsmässiga övervägandena en mer avgörande roll än de för närvarande har. Stöd till företag bör undvikas, och det får absolut inte ges via undantagsregler för den offentliga upphandlingen. Om det är så att det, av exempelvis sysselsättningsskäl, är nödvändigt med riktade insatser bör de göras direkt över statsbudgeten och inte genom någon klurig formulering i upphandlingsförordningen. Nu är det emellertid så att en närmare anslutning till EG tvingar fram en anpassning av våra inhemska upphandlingsregler till dem som gäller inom gemenskapen. Men under tiden fram till att vi är medlemmar uppstår det naturligtvis problem. EGs upphandlingsregler, som baseras på affärsmässighet och objektivitet, gäller endast de anbudsgivare som finns inom gemenskapen. Anbud från tredje land -- exempelvis Sverige -- får däremot diskrimineras om det inte faller under Detta ställer naturligtvis till problem för länder som Sverige, som inte är medlemmar. De här nya reglerna för den offentliga upphandligen inom EG kommer att leda till effektivtetsvinster och besparingar för den offentliga sektorn inom gemenskapen. Det leder till en hälsosam ökning av konkurrensen mellan företagen. Uppskattningen visar att den utvecklingen leder till besparingar på ungefär en halv procent av EGs samlade bruttonationalprodukt. Om man översätter det till svenska förhållanden motsvarar det en besparing på 6 miljarder kronor. Det finns alltså klara skäl för oss att anpassa oss till EGs regler. För det första skulle EG-reglerna för upphandling kunna skapa intressanta affärsmöjligheter för svenska företag, men för det krävs det naturligtvis att Sverige lyckas uppnå ett fullvärdigt medlemskap i gemenskapen. För det andra måste de svenska reglerna för den offentliga upphandlingen harmoniseras med EGs, så att principen om affärsmässighet ges ett verkligt innehåll. Den nuvarande situationen för Sverige kan skapa problem i det framtida samarbetet med EG vid behov av rättslig prövning av tvister mellan exempelvis den svenska staten och ett utländskt företag. Frågan är var denna rättsliga prövning skall ske. Inom EG kan företagen vända sig till EG domstolen för att kontrollera att anbuden är riktigt utformade. Men vi kan alltså inte göra det. Den översyn som vi reservanter vill ha av de offentliga upphandlingsreglerna bör, mot den bakgrund som jag här har tecknat, leda till att reglerna harmoniseras med de regler som tillämpas inom gemenskapen. Fru talman! Låt mig nu gå tillbaka till den kommunala upphandlingen, som vi reservanter anser bör regleras i lag mot bakgrund av denna sektors stora betydelse för den ekonomiska aktiviteten i Sverige och dessutom statsmakternas allmänna, övergripande ansvar för den ekonomiska utvecklingen. Det är ju så att den nuvarande ordningen i alltför stor utsträckning befrämjat ineffektivitet och bristande konkurrens och inte, som vi vill, ökad konkurrens. Näringsfrihetsombudsmannen har påtalat ett antal uppmärksammade kommunala upphandlingsärenden och föreslagit att lagregleringen skall ge ett bättre skydd än den nuvarande ordningen med ett upphandlingsreglemente. Om det finns ett upphandlingsreglemente och inte lagreglering kan överträdelser beivras bara genom kommunalbesvär. Upphandlingsärenden är ofta mycket komplicerade, och möjligheterna att påtala avsteg från reglementet kan vara begränsade. De blir ännu mer begränsade, om det kan ske bara genom kommunalbesvär. För en lagreglering talar också att ytterligare fördelar kan uppnås genom att upphandlingsreglerna skulle få samma status över hela det offentliga området. Det finns ett klart behov av fördjupat och intensifierat samarbete när det gäller upphandlingsregler mellan den statliga sektorn och den kommunala sektorn. Men tyvärr har det samarbetet under senare år snarare försvagats än förstärkts. Dessutom bör kostnaderna för den kommunala egenregiverksamheten kompletteras med en redogörelse för vilka redovisningstekniska principer som har använts. En redovisning av egenregiverksamheten ger företag och allmänhet viktig information och ökade möjligheter att jämföra kostnaderna för kommunens egen verksamhet liksom för entreprenader. Det stärker enligt oss reservanter konkurrensmöjligheterna inom den kommunala sektorn. Visserligen säger utskottets majoritet att det finns enhetliga principer för den externa redovisningen, men vi pekar på att det stora problemet gäller den interna redovisningen, som gör det mycket besvärligt att göra rättvisa jämförelser mellan olika kommuner och mellan kostnaderna för egenregiverksamhet och för kommunernas entreprenadverksamhet. Så länge detta inte kan ske på ett relativt enkelt sätt blir det ingen riktig konkurrens mellan kommunernas verkasmhet i egen regi och externa entreprenader. Det tycker vi reservanter är beklagligt.

Fru talman! Hur offentlig upphandling, som vi diskuterar i det här betänkandet, går till är, som här har sagts, en principiellt viktig fråga. Ofta är det ett ganska stort komplex. Det är fråga om att kombinera lägsta anbud med trovärdig leveransförmåga. Dessutom gäller det att väga in i anbudet snabb service och allt vad som därtill hör. Vi vet också vilka problem vi har med den nuvarande upphandlingen. Ett stort antal bokhandlar har fått lägga ned därför att man enligt nuvarande ordning inte får handla böcker till skolan lokalt, utan de måste köpas från centrala kedjor. Det är klart att det har varit ett stort bekymmer även för näringsverksamheten. Det finns alltså många sidor av upphandlingen att tänka på, och den här frågan förtjänar verkligen intresse. Till finansutskottets betänkande har vi från centerns sida avgivit ett par reservationer. I den första, nr 3, berörs frågan om internationell konkurrens i upphandling. Vi anser att det främst av beredskapsskäl är av stor betydelse att man inom vissa branscher har kvar en viss utvecklingspotential. Det är viktigt att man inte upphandlar på ett sådant sätt att man på sikt förlorar kompetensen på vissa områden. På tekoområdet finns det en rad exempel på att vi håller på att förlora kompetensen i landet. I reservation nr 5 tar centerpartiet upp frågan om miljöpolitiska hänsyn vid upphandling. Vi säger där att statens och kommunernas upphandling borde användas systematiskt för att bl.a. medverka till en energisparande och påverka näringslivets omdaning till en miljövänlig produktion. För att detta skall uppnås krävs vissa förändringar i upphandlingsförordningen. Vi hänvisar i reservationen till den rapport som naturvårdsverket har gjort på området där man föreslagit en ändring i upphandlingsförordningen med denna inriktning. Vi framhåller också att regionalpolitiska hänsyn skall vägas in. Det har gjorts en del sådana försök i bl.a. mellersta Norrland, och de försöken har fallit ut ganska väl. I en internationaliserad miljö, t.ex. vid medlemskap i EG, ökar också kravet på att göra en värdering av de miljöpolitiska skäl som ligger till grund för olika beslut. I de fall vi anser att vi kommit längre på miljöområdet är det också viktigt att man kan ta hänsyn till detta vid upphandlingen. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Vad vi nu diskuterar är frågan om ett slopande av handelshindren -- inte att upprätta ett nytt biståndsland. De kriterier som gäller för våra biståndsländer är mycket mer generösa än de krav vi nu ställer på Sydafrika. Vi kan aldrig någonsin acceptera apartheidlagarna, men när dessa lagar är avskaffade anser vi att omvärlden måste belöna detta på något sätt. Då är det vår uppgift att se till att man får en ekonomisk tillväxt i landet och att landet inte behöver bli biståndsberoende. Carl Tamm sade vid en resa i Sydafrika för en tid sedan, att det var mycket möjligt att Sverige skulle kunna komma att ge utvecklingsbidrag till Sydafrika. Detta tycker jag är rätt upprörande. Ett land som i sig självt har en hel del rikedomar skall inte genom olika handelsbojkotter och handelshinder från omvärlden behöva bli beroende av bidrag från den rika världen. Hjälper vi till med ökade handelsförbindelser, så behövs inte det.
Fru talman! Nu kommer den gamla moderatlinjen fram igen. Ni har ju hela tiden varit motståndare på det ena eller andra sättet till de sanktioner som nu fått namnet ''handelshinder''.

Fru talman! Jag vill erinra Karl-Göran Biörsmark om att vår reservation överensstämmer med den utskottsskrivning som vi vid flera justeringstillfällen var överens om i utskottet. Vid slutjusteringen ändrade man på den här skrivningen, men vi har faktiskt vid flera tillfällen varit överens om den skrivning som vi har vår reservation. Det förvånar därför litet grand att Karl-Göran Biörsmark är så oförstående för reservationen. Jag har redan talat om vid vilken tidpunkt sanktionerna skall avskaffas. När det sydafrikanska parlamentet har fattat ett beslut om ett totalt upphävande av apartheidsystemet, anser vi att det är dags. Dessutom skall de samtal man nu håller på med leda fram till en demokratisk konstitution. Men det behöver inte vara en färdigskriven konstitution innan man lyfter sanktionerna.

Fru talman! För att återigen gå tillbaka till reservationstexten: Vid två justeringstillfällen stod meningen som börjar med: ''Utskottet bedömer således att utvecklingen'' osv. med utan att någon reagerade. Men vid det sista justeringstillfället togs meningen bort. Jag tror inte att Karl-Göran Biörsmark inte förstår vad som menas. Han har själv godkänt texten en gång. När det sedan gäller tidpunkten har jag redogjort för vad vi tycker. Jag har sagt att vad som gäller är totalt upphävande av apartheidsystemet och alla de lagar som systemet vilar på samt att fortsatta framsteg i de samtal som nu förs med den svarta oppositionen leder fram till en framtida demokratisk konstitution. Men att den skall vara fullt skriven och att val skall ha hållits innan vi häver sanktionerna tycker vi inte är nödvändigt.
Fru talman! Det var intressanta klargöranden jag fick av Inger Koch. Om vi skall resonera om reservationstexten än en gång: Det är ett väldigt konstigt resonemang som Inger Koch här för, att man alltså skulle ha godkänt texten innan man har haft slutjustering i utskottet. Det är alltid ett givande och tagande och diskuterande fram och tillbaka i utskottet, men det är den slutgiltiga texten efter justeringen, de slutgiltiga ställningstagandena och ståndpunkterna, som gäller. Något annat förfaringssätt har vi väl aldrig haft. När det sedan gäller den fortsatta processen i Sydafrika står det helt klart att det enligt moderaterna räcker med ett beslut. Men hur det ser ut för övrigt de facto i Sydafrika är inte viktigt. Det räcker att det finns på papperet att val har ägt rum och att mänskliga rättigheter är implementerade. Så brukar det inte låta från moderaterna när vi diskuterar andra länders situation på den afrikanska kontinenten. Då räcker det inte med vad som står i beslutet, utan då för man ett annat resonemang. Men när det gäller Sydafrika räcker det tydligen med ett beslut. Hur det ser ut i verkligheten är inte avgörande. Det var ett klarläggande i och för sig.
Fru talman! Jag finner anledning att gå in i denna debatt och påminna Inger Koch om att ett land som har fått lida mycket under apartheidsystemet är Namibia. Namibia genomförde demokratiska val i november 1989. Den 21 mars 1990 blev Namibia självständigt. Först då hävde Sverige sanktionerna mot Namibia. Vi avvaktade till dess det nya parlamentet hade tillträtt och Namibia förklarats självständigt. Vi nöjde oss inte med de första förberedande besluten om val, inte ens med att man genomförde valen, utan vi avvaktade Namibias självständighet och ett demokratiskt styre i landet. Då hävde vi sanktionerna.

Fru talman! Det låter riktigt när Inger Koch säger att dessa lagar är borta, men de måste ju också implementeras. Det är viktigt att göra denna distinktion, att lagarna skall implementeras och att de skall gälla i landet. Jag har en känsla av att Inger Koch mäter länder efter olika måttstock. Just detta resonemang används inte av moderaterna när det gäller andra länder på den afrikanska kontinenten. Då brukar kraven vara mer långtgående. Men just när det gäller Sydafrika är det tillräckligt med att man fattar beslut och sedan kan politiken gentemot Sydafrika ändras så att sanktionerna hävs, oberoende av hur eller om implementering har skett. Jag anser att det är fel väg att gå. Vi är inte där och kommer inte att vara det automatiskt den dag då man fattar beslutet. Det var därför som jag ville ha svar på frågan vad moderaterna egentligen menar då de säger att sanktionerna kommer att hävas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Fru talman! Som jag sade är jag den förste att beklaga apartheidlagarna. Men Karl-Göran Biörsmark sade att det finns så många vapen och att den vita minoriteten utgör ett hot. Det gör den säkert. Men vi måste också ha litet framtidstro. Jag vill återigen erinra om vad som hände i Namibia. Där hade man precis samma farhågor, och man var mycket orolig för den vapenarsenal som fanns på de vita farmerna, vilken jag själv såg. Det gick väldigt bra, därför att alla gjorde sitt allra bästa, och omvärlden hjälpte till. Jag tycker att det är omvärldens uppgift att hjälpa till även i detta fall så att det blir en bra utveckling mot demokrati.
Fru talman! Jag vill bara säga att det enligt min uppfattning är fel att jämföra Sydafrika med Namibia. Det är två helt olika länder med helt olika strukturer, inte minst när det gäller den vita befolkningen och dess möjligheter. Den parallell som Ingrid Koch drog är därför inte relevant.

Herr talman! Valperioden för chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh samt justitieombudsmännen Gunnel Norell Söderblom och Hans Ragnemalm utgår under innevarande kalenderår. Med anledning härav har JO-delegationen berett frågan om val av tre riksdagens ombudsmän. Samråd har därvid ägt rum med de av partigrupperna utsedda ledamöterna i talmanskonferensen. JO-delegationen föreslår enhälligt att riksdagen för tiden från valet till dess nytt val har genomförts under fjärde året därefter omväljer Claes Eklundh till chefsjustitieombudsman samt Gunnel Norell